Herr talman! Vi är alla medvetna om hur beroende Sverige är av sin utrikeshandel. Detta ställer krav på oss att föra en politik som bevarar vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Våra betalningar till utlandet kan inte någon längre tid tillåtas överstiga våra inkomster från utlandet. I den handelspolitiska deklarationen nämns också behovet ”att med ekonomisk politik kontrollera vår egen kostnadsutveckling”. Detta är på sikt ett oeftergivligt krav. Vi kan inte fortsätta att låna i utlandet i den omfattning vi gjort under de senaste åren. Hela den standardstegring som ägde rum förra året bekostades med lån i utlandet. Under de senaste åren har vi lånat så mycket pengar i utlandet att det motsvarar ungefär 10 000 kr. per familj. De pengarna skall betalas tillbaka och med ränta. Så stora som kraven är på våra resurser från olika håll blir det inte någon enkel uppgift. Därför måste vi verkligen vinnlägga oss om att föra en ekonomisk politik som innebär just god konkurrenskraft på världsmarknaderna. Handelsministern låter i sin deklaration förstå att det nog skall gå bra. Ändå är det så att våra kostnader även i år synes stiga snabbare än i andra länder i genomsnitt. Detta underlättar inte för oss att återvinna de marknadsandelar som vi har att ta igen. Hur den ekonomiska politiken kommer att utformas i andra länder nästa år vet vi inte, men vi kan för vår egen del redan nu se att vi måste räkna med kraftiga kostnadsstegringar i Sverige. Redan olika höjningar av löneskatter kommer med regeringens politik att uppgå till ungefär 6 procentenheter. Kostnadsnivån skulle på det viset komma att stiga med 6 946 redan innan löneförhandlingar ens har påbörjats. Det kan inte vara den rätta politiken för att värna om våra möjligheter att upprätthålla en hög sysselsättning i exportindustrin och de importkonkurrerande näringarna. Världsekonomin och vi i den fordrar att valutasystemet är hållbart. Under de senaste åren har oron på valutamarknaderna varit påfallande. Efter långa försök att reformera valutasystemet inom ramen för den gamla IMF-ordningen blev påfrestningarna till slut för stora. Den enda utvägen blev ett system med i hög grad rörliga växelkurser. Även om denna övergång ansågs farofylld av nästan alla utom en begränsad krets nationalekonomer kan vi nu se att dessa rörliga valutakurser tillåtit världsekonomin att utveckla sig på ett någorlunda tiltfredsställande sätt trots de påfrestningar som den utsatts för. IMF-samarbetet har kunnat ledas in i nya och konstruktiva banor. Detta talar väl för de stora västliga industriländernas förmåga till samarbete. Den svenska kronan flyter mot ett antal viktiga valutor men har, som sagts här flera gånger, knutits till den tyska marken och ett antal andra, västeuropeiska valutor inom den s.k. ormen. Detta samarbete har sina fördelar. Det ger en större säkerhet från dag till dag i de ekonomiska förbindelserna mellan de länder som ingår i ormen. Men om fördelarna kommer att överväga beror i hög grad på om vi kan bemästra våra kostnadsstegringar, så att de inte blir snabbare än andra länders inom den s.k. ormen. Dessutom fordras att ormländernas kostnadsstegringar är låga, så att vi inte den vägen importerar inflation. Handelsministerns påstående i sin deklaration, att ”en rörlig växelkurs skulle däremot minska möjligheterna att bekämpa inflationen”, måste vara ett missförstånd. Snabb inflation i andra länder gör en framgångsrik egen stabiliseringspolitik omöjlig under en regim med fasta växelkurser. Om det är snabb inflation i andra länder, blir möjligheten att uppvärdera sin egen valuta en förutsättning för att kunna avskärma sig från utländska prisstegringar. För att en sådan uppvärdering skall vara möjlig, fordras debatt och valutapolitisk debatt självfallet att man i det egna landet för en kraftfull antiinflationspolitik, och en sådan saknas i dag. Driver man inte en egen kraftfull politik mot prisstegringar måste vi devalvera för att sysselsättningen inom exportindustrin skall kunna upprätthållas. Med det här kan vi lämna valutafrågorna och gå över till handelspolitiken. Det är riktigt, som handelsministern påpekade, att det avtalssystem som gäller för större delen av världshandeln i stort sett hållit för de påfrestningar som under de senaste åren gjort sig gällande i världsekonomin. Det är exempelvis bra att man har kunnat ta upp samarbetet i den s.k. dialogen. Handelsministern säger att det är åtta i-länder som deltar, däribland Sverige. Det är en något missvisande beskrivning av hur många länder som deltar, därför att det är åtta industriländer endast om man räknar EG som ett land. På tal om denna dialog mellan u-länder och i-länder säger handelsministern i sin deklaration, att nedgången i världshandeln har drabbat u-länderna illa, särskilt de fattigaste. Jag undrar om inte en riktigare beskrivning skulle vara att de kraftiga oljeprishöjningarna har drabbat de fattigaste u-länderna illa. Det är den väsentligaste anledningen, och den tål att understrykas därför att det därmed står ganska klart att uttalanden om att man skall hjälpa u-länderna genom råvaruprishöjningar inte är något så självklart enkelt som det ibland låter när exempelvis herr Lidbom talar. De fattigaste u-länderna, de som inte har egen olja, har drabbats mycket illa av dessa oljeprishöjningar. Även om detta regelsystem har fungerat någorlunda bra, så har protektionistiska störningar inte saknats. För att motverka dessa är det värdefullt om de stora GATT-förhandlingarna om ytterligare frigörande av världshandeln kan komma in i ett mera aktivt skede. Det är också bra om OECD-länderna kan förnya sitt gemensamma uttalande om att avstå från åtgärder för att begränsa importen och subventionera exporten. I det sammanhanget skulle jag vilja fråga handelsministern en sak som inte berörs i deklarationen, och den gäller villkoren för vår sjöfart. Har regeringen övervägt åtgärder som kan minska de svårigheter som svensk sjöfart kommer att utsättas för om de avtal som förhandlas fram i UNCTAD sätts i kraft? En annan fråga är om regeringen har noterat de problem det innebär för sjöfarten att den ryska handelsflottan byggts ut kraftigt och nu konkurrerar på villkor som knappast kan anses marknadsmässiga. Ett viktigt problem som däremot tas upp i regeringsdeklarationen är de amerikanska åtgärderna för att skydda den egna produktionen av specialstål. Vi instämmer i regeringens beklagande, att man från amerikansk sida fattat dessa importbegränsande beslut: Vi hoppas att regeringen i samarbete med de andra länder som drabbas skall finna en väg som undanröjer eller åtminstone minskar olägenheterna av de amerikanska åtgärderna. Som handelsministern påpekar i sin deklaration finns det en risk för att sådana protektionistiska åtgärder smittar av sig och att fler regeringar därmed får det svårare att motstå krav i de egna länderna på importbegränsande ingrepp. Men, herr talman, just denna synpunkt har också framförts gentemot Sverige, vilket inte sägs i regeringsdeklarationen. Den synpunkten att man inte skall göra importstoppande ingrepp, därför att de lätt smittar av sig, har framförts i samband med att man i internationella organ har behandlat de svenska importbegränsningarna i vad gäller skor. EFTA länderna exempelvis sade att de var rädda för att den svenska åtgärden skulle få, som man sade, ”snöbollseffekter”. Man sade att det svenska fallet har gjort det svårare för andra länder att motstå just krav från den egna industrin. EG och EFTA har inte godkänt de svenska åtgärderna att införa dessa restriktioner. Den svenska regeringen har förklarat att av neutralitetsoch säkerhetspolitiska skäl är dessa våra åtgärder inte förhandlingsbara. När vi framför sådana synpunkter får vi dock inte glömma bort att vi skrivit på ett EFTA-avtal som innebär att åtgärder enligt den avtalsparagraf vi åberopar först skall godkännas av EFTA-rådet. Något sådant godkännande har vi inte skaffat oss innan vi tillgrep åtgärden och inte heller fått i efterhand. Om det ur neutralitetssynvinkel var acceptabelt att skriva på en sådan förpliktelse måste det ur neutralitetssynvinkel också vara godtagbart att efterleva den. Vi kan inte åberopa neutralitetshänsyn än på det ena sättet, än på det andra sättet utan att kompromettera neutraliteten. Vi får inte inge omvärlden känslan att neutraliteten är något vi åberopar, utan något system, precis som det passar oss. Går vi till väga på det viset minskar förståelsen för innebörden av den svenska neutraliteten. När det gäller EG finns det inget stadgande om vilken procedur som skall följas när man vill tillämpa den paragraf vi åberopar. Dock är det så att vi i förhandlingarna med EG energiskt krävde att det alltid skulie vara konsultationer innan någon skyddsparagraf sattes i kraft. Det gör därför ett svagt intryck när vi nu säger att några konsultationer inte kan ske av neutralitetshänsyn. Det försämrar trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken när vi först kräver ett förfarande och sedan tilllämpar ett annat. Risken att importrestriktioner sprider sig visas också av att EG reagerat med åtstramningar av den svenska pappersexporten. I den handelspolitiska deklaration som herr Lidbom nu avgivit heter det bl.a.: ”Efter framställning från sin egen papperindustri har Gemenskapen berett sig en i frihandelsavtalet förutsedd möjlighet att senare under året ingripa mot exporten av papper från Sverige och övriga pappersexporterande EFTA-länder”. Denna beskrivning av läget är ofullständig. De planerade ingreppen mot pappersexporten är mera omfattande mot Sverige än mot andra EFTA-länder. Olika motiv har angivits för denna för oss oförmånliga särbehandling. Klart är emellertid att de svenska skorestriktionerna här har inverkat. debatt och valutapolitisk debatt Dessa sammanhang måste vi klargöra för oss själva. Det är inte bara i andra länder som det kan vara svårt att motstå protektionistiskt tryck från olika branscher: Vi måste vara medvetna om att andra branscher kan råka illa ut när vi med handelspolitiska ingrepp försöker skydda någon näring. Särskilt för ett litet land med så omfattande utrikeshandel som Sverige är dessa risker stora. Det är beklagligt att Sverige genom sina egna åtgärder fått det svårare att med kraft och trovärdighet protestera t.ex. mot de amerikanska försöken att minska vår specialstålsexport. Det finns en utredning som heter beredskapsförsörjningsutredningen. Den har framlagt ett betänkande som innebär att man måste finna andra stödåtgärder för verksamheter som behövs för att överleva en avspärrningsperiod. Man säger att handelshinder inte är förenliga med våra internationella åtaganden. I den proposition som handelsministern just avgivit till riksdagen nämns dock, såvitt jag kan se, inte dessa slutsatser; dem förbigår han "delsministern med tystnad. Med hänsyn till att regeringen talar om ansträngningar för att bevara vår försörjningsberedskap blir man också förvånad över att staten, som ibland talar om att den själv skall hålla i gång verksamheter, nu föreslår att centrala beklädnadsverkstaden i Karlskrona skall läggas ned. Det är bra att Sverige har kunnat ökat exporten till vissa u-länder och till östblocket. Men man måste vara medveten om att helt avgörande är våra handelsförbindelser med OECD-länderna. Nästan 70 ?ö av vår handel sker med dessa länder. Det är viktigt att vårda dessa kontakter. Jag har tidigare påpekat det anmärkningsvärda i att ingen regeringsföreträdare har funnit det mödan värt att göra ett goodwillbesök i EG sedan vårt avtal med EG skrevs på. Herr Lidbom och andra i regeringen är flitiga resenärer i u-länder och östländer. Dessa färder har sitt värde. Men om den svenska regeringen väljer att inta en överlägsen hållning till de viktigaste industriländerna och inte anstränger sig att skapa de allra bästa förbindelser också med dessa länder, kommer detta i det långa loppet att skada våra väsentliga intressen.

Herr talman! I slutet av sitt anförande sade utrikesministern att det finns ”ett samband mellan nedrustningsarbetet och strävandena efter en ny ekonomisk världsordning”. Och visst är det så. I nedrustningarbetet försöker vi få världens nationer, stora och små, fattiga och rika, att i fredens och det ekonomiska förnuftets namn hejda den vansinniga kapprustningen. När vi talar om en ny ekonomisk världsordning vill vi att världsekonomin skall ordnas så, att rätten till drägliga materiella villkor inte skall vara förbehållen ett fåtal människor på jorden. För dewa krävs en rättvisare fördelning av jordens resurser mellan människor och nationer. Men det är inte bara ett fördelningsproblem mellan fattiga och rika, det är också en fråga om fördelning mellan förnuftiga och oförnuftiga ändamål. I dag använder världen över 1 000 miljarder kronor på rustningar. För den summan har de båda supermakterna USA och Sovjetunionen skaffat sig en vapenarsenal tillräckligt stor för att de skall kunna förgöra varandra 50 gånger om. : I summan ryms också stora militärutgifter för de fattigaste av jordens länder. Cuba har råd att skicka 10 000 man trupper eller mer över Atlanten och underhålla dem där månad efter månad. 34 u-länder har ansett sig ha råd att skaffa militära flygplan för överljudshastighet. En ansedd amerikansk tidskrift på nedrustningsområdet har med hjälp av forskare räknat ut vad man skulle kunna använda de pengar till som man fick loss om man minskade världens militärutgifter med bara 5 96. Det här skulle man kunna göra för de pengarna: 600 miljoner barn skulle kunna räddas från allvarliga bristsjukdomar till följd av felnäring och svält. 100 miljoner barn skulle kunna få plats i grundskola. 25 miljoner vuxna skulle kunna ges möjlighet att lära sig läsa och skriva. Världsomfattande program mot tandsjukdomar och malaria skulle kunna genomföras. En permanent internationell hjälpstyrka att sättas in vid katastrofer skulle kunna byggas upp och ges resurser att lämna effektiv hjälp. Åtskilliga länder på randen till hungerkatastrof skulle kunna genomföra omfattande program för större jordbruksavkastning. Pengarna skulle kunna användas på annat sätt än i det här exemplet. Men är det en ny och bättre ekonomisk världsordning vi efterlyser kan vi slå fast att sämre än på det nuvarande sättet kan pengarna knappast användas. Den slutsatsen blir inte mindre rimlig om man ser världens problem från militär säkerhetssynpunkt. För just detta att rustningarna alltid görs ”för fredens sak” belyser hur absurd den nuvarande situationen är. I stället för att angripa de orsaker som skapar social och politisk oro och krig koncentrerar man sina resurser på att skydda sig mot följderna. Ibland satsas miljarderna bara för den nationella prestigens skull. Herr talman! FN-dokumentet om en ny ekonomisk världsordning är i hög grad ett uttryck för ländernas beroende av varandra. Det är ett beroende på snart sagt alla områden. Och det är ett beroende på både gott och ont. När fisket slår fel utanför Peru och när Sovjetunionen når bara halva den planerade spannmålsproduktionen rakar livsmedelspriserna i höjden, till glädje för länder med överskott —- som Sverige i fråga om vete —- men till bekymmer och elände för oändligt många fler, framför allt i den fattiga delen av världen. När oljepriserna i ett enda slag femdubblades rubbades världsekonomin. I industriländerna har följden blivit inflation och stagnation. I debatt det stora flertalet u-länder, som inte av naturen begåvats med väldiga oljelager, har förhoppningar om bättre levnadsvillkor och ekonomisk utveckling vänts till farhågor om ännu mer svält och ännu större fattigdom under kommande år. När de stora industriländernas regeringar valt att vårda valutareserv och penningvärde med större ömsinthet än människors rätt till arbete sprider sig verkningarna till land efter land. Mindre industriländer, såsom Sverige, har fått se sin export minska och den ekonomiska tillväxten utebli. U-länderna har mötts av nya barriärer i sina trevande försök att få en plats på de rika ländernas marknader och av ännu mer av ovilja från de rika Jänderna att leva upp till givna löften om bistånd. Men om negativa verkningar sprider sig mellan länderna ligger också det positiva möjligheterna till motåtgärderna i samverkan mellan länderna. Det gäller för den svenska ekonomin lika väl som för kraven på ökad rättvisa mellan människor och nationer. Vi i Sverige har medvetet valt att ha en öppen ekonomi, där vi tar emot varor och konkurrens från andra länder, där vi själva på världsmarknaden säljer och konkurrerar så mycket vi kan. Vi har valt denna öppna ekonomi av flera skäl. Viktigast är att frihandeln är förutsättningen för det svenska välståndet... Utan ett fritt utbyte över gränserna av varor och tjänster skulle svenska folket ha det betydligt sämre än i dag. Sverige är ett litet land. Men genom att svenska företag har tillgång till den stora världsmarknaden kan de bygga upp en produktion som är effektiv och ger billiga varor. Och genom att vi håller vår egen ekonomi öppen säkras en konkurrens också på de varuområden, där det bara finns något enstaka svenskt företag. Den konkurrensen pressar priserna och ökar valfriheten för konsumenterna. För folkpartiet, som är ett liberalt parti, är det självklart att Sverige skall hållla fast vid den öppna ekonomin och frihandeln. Men då måste vi också vara medvetna om de krav det ställer på den ekonomiska politiken, t.ex. att vi inte omedelbart ger efter för de rop på protektionism och slutenhet som hörs i tider-då de ekonomiska svårigheterna tornar upp sig. För om det blir så att varje land försöker skyffla över sina problem på de andra länderna, så mångdubblas svårigheterna för alla länder. Det som är import för ett land är export för andra länder. Det som betyder konkurrens på hemmamarknaden för ett land innebär sysselsättning och produktion för ett annat. Vi ser det nu i hotet mot den svenska exporten av specialstål vill USA, en export på ett par hundra milj.kr. som nu hotas av drastiska begränsningar. Särskilt de mellansvenska stålverken riskerar att hamna i stora svårigheter. Därför är det rimligt att handelsministern, som han gör i sitt anförande, reagerar skarpt mot de amerikanska åtgärderna. Men det finns också anledning att ställa sig frågande: Med vilken moralisk tyngd kan just den svenska regeringen just i dag framföra sin klagovisa? I dag är handelsministern full av indignation över att USA tillgriper importrestriktioner för att skydda sin industri. För mindre än ett år sedan stod han här i kammaren och var lika full av indignation över dem som vågade kritisera honom för att den svenska regeringen ville skydda sin industri — just med importbegränsningar. I dag påpekar handelsministern, fortfarande helt riktigt, att den amerikanska åtgärden innebär risk för liknande åtgärder från andra länders sida. Just det. Men tog inte den svenska regeringen på sig precis det ansvaret när man införde importrestriktioner på skor och förebådade liknande åtgärder på hela textilområdet genom att införa licenstvång för all import av textilier? Att industriländerna, herr talman, avstår från protektionistiska inslag i sin handelspolitik är också ett viktigt u-landskrav. U-länderna måste få spela en ny roll i världsekonomin, inte i fortsättningen som hittills tvingas finna sig i att leverera billiga råvaror och köpa tillbaka dyra färdigprodukter. När vi skrev under FN-dokumentet om en ny ekonomisk världsordning, lovade vi att hjälpa till med detta. Det var därför med inte så liten förvåning vi läste om att regeringen i all tysthet förmått Portugal att gå med på en ”frivillig” begränsning av textilimporten. Portugal skall enligt det här avtalet skära ner sin textilexport till Sverige med i genomsnitt 10 26 jämfört med 1974/75, då exporten snarast var lägre än normalt. Detta gör vi mot ett Portugal, där både ekonomin och demokratin befinner sig i väldiga svårigheter. Bara hälften av landets import täcks i dag av exporten. Nationalprodukten beräknas ha sjunkit med 15 926 under 1975 och väntas sjunka med ytterligare 10 96 i år. Omkring 300 000 portugiser var utan jobb vid årsskiftet. Arbetslösheten växer, bl.a. genom den stora inflyttningen från de f. d. afrikanska kolonierna. Valutaunderskottet har ökat dramatiskt. Guldreserven har tömts nästan helt. Det är detta land, herr talman, vi inte anser oss ha råd att låta exportera mer till Sverige. Med ena handen ger vi bistånd — 40 milj.kr. — och Sveriges statsminister låter sig hyllas på det portugisiska socialistpartiets massmöten. Med andra handen, och i all tysthet, stoppar regeringen Portugals export på ett varuområde som är viktigt både för ekonomin som helhet och för sysselsättningen. Jag vill inte påstå att det här är typiskt för den svenska regeringens sätt att uppfatta den internationella solidaritetens krav, men det är ett ovanligt trist inslag av politisk dubbelmoral. Det finns ändå till sist, herr talman, anledning att understryka att ett upprätthållande av frihandeln inte är någon uppoffring från svensk sida. Vi hjälper u-länderna genom att köpa deras färdigprodukter. Visst är det så. Vi bidrar i ringa mån till sysselsättningen också i industriländerna genom att tillåta fri införsel av deras produkter. Men framför allt hjälper vi oss själva. Det svenska välståndets viktigaste finansieringskälla är inkomsterna från vår export. De problem med ett stort underskott i handelsbalansen som just nu hotar det framtida reformarbetet kan bara klaras av om exporten ökas. Den uppgiften klarar vi inte om frihandeln naggas i kanten. Också på sikt står och faller den debatt svenska välståndspolitiken med den fria handelns och den öppna ekonomins bevarande.

Herr talman! Världsekonomin bär fortfarande sin prägel av imperialismens förhållanden. Den övervägande delen av jordens folk och länder hålls nere på en låg ekonomisk utvecklingsnivå därför att de plundras och utarmas på sina tillgångar av imperialistiska företag och stater. Den icke-socialistiska världens tillgångar kontrolleras till mycket stor del av mäktiga internationella monopol, s.k. mutlinationella företag. Dessa företag och deras stater försöker slå vakt om den världsordning de själva skapat. Inget medel är dem främmande för att söka bevara makten. De använder mutor och bestickning, kupper, öppen aggression och t.o.m. krig. En ny ekonomisk världsordning kräver ett slut på imperialismen. Den kräver ett slut på de multinationella bolagens makt och de regimer på vilka denna makt vilar. Vilken roll kan då Sverige spela i världen? Sverige är en del av den imperialistiska världen. Men Sverige är en liten stat. vilket kan ge en viss rörelsefrihet, även inom systemets ram. Delar av den svenska utrikespolitiken visar detta. Det finns vissa drag i Sveriges förbindelser med omvärlden som är progressiva. Dit hör erkännandet av och biståndet till progressiva u-länder. Men det finns också, som vi ser det, negativa drag. Dit hör den svenska kapitalexporten, inte minst till länder som Spanien, Sydafrika, Brasilien och Chile. Dit hör också vårt lands medlemskap i Världsbanken och IDA. Det har på senare tid påståtis att Världsbanken skulle ha fått en mera socialt betonad inriktning. Jag menar att dessa påståenden är felaktiga. Visserligen talas det från Världsbanken nu oftare om den sociala inriktningen, och visserligen har man givit lån exempelvis till Tanzania, men i övrigt består Världsbankens reaktionära politik. Brasilien, som före militärkuppen 1964 vägrades lån, tillhör nu de största låntagarna. Likadant med Indonesien, som efter massakern på nationalister och kommunister 1967 fått omfattande stöd av Världsbanken/IDA. Likadant är det med Chile: Världsbanken deltog i det ekonomiska sabotaget mot Allendes regering och vägrade Chile lån — Pinochetjuntan däremot beviljas frikostigt medel. Sveriges medlemskap i Världsbanken och IDA står i motsättning till andra delar av vår politik gentemot u-länderna, delar som vi anser vara progressiva. Det står i strid med kraven på en ny ekonomisk världsordning. Därför anser vi att Sverige bör lämna Världsbanken. Den svenska handeln med u-länderna avviker inte markant från det traditionella mönstret. Det är dock lovvärt att regeringen låtit införa särskilda tullpreferenser för att stimulera importen från u-länderna, även om dessa preferenser ännu berört mindre än 5 26 av importen från dessa länder, och dessutom berör import från en del andra stater. Systemet med preferenser bör enligt vår mening vidgas för att främja u-ländernas givande karaktär.

debatt Trots att u-ländernas och de socialistiska staternas andel av den svenska utrikeshandeln ökat något under det senaste årtiondet fortsätter utrikeshandeln att vara ensidigt inriktad på ett fåtal kapitalistiska stater. Detta skapar problem. Vi vet hur exportinriktad den svenska produktionen har blivit. En rad storföretag producerar mer för export än för hemmamarknaden. Deras inriktning av exporten har skett efter deras egna av profitjakt och spekulation styrda intressen och efter deras politiska ambitioner att knyta Sverige till den övriga imperialistiska världen. Men de har därvid länkat utrikeshandeln till företag i kapitalistiska ekonomier, till ekonomier som liksom den svenska pendlar mellan högkonjunkturer och arbetslöshetskriser. De har, som fallet är med varven, drivits med i internationella spekulationsvågor — i varvens fall rörde det sig om tankersspekulation — och sedan när spekulationen slagit fel hamnat 1 djup kris. Vårt starka exportberoende av ett fåtal andra kapitalistiska stater har blivit ett problem allteftersom den internationella kapitalismens kris fördjupats. Visserligen har konjunktursvängningar och inflation i grunden och till avgörande del inhemska orsaker - men vårt starka beroende av utvecklingen i ett fåtal andra kapitalistiska länder bidrar till att förvärra problemen. För att en ändrad inriktning av utrikeshandeln —- och vårt beroende — skall vara möjlig är det nödvändigt att utrikeshandeln blir föremål för kontroll och styrning också i dessa hänseenden. Den minskade andelen för vissa kapitalistiska staters handel har som en viktig orsak den konjunkturella utvecklingen. EG:s vikande andel borde dock förvåna dem som i EG-avtalet såg en källa till kraftig stimulans av den svenska ekonomin. När det s.k. frihandelsavtalet godkändes var ett av argumenten att det skulle stimulera den svenska exporten till EG-länderna. Nu när avtalet varit i kraft några år, visar det sig att Sveriges handelsbalans gentemot EG blivit negativ och att handeln med EG totalt samtidigt har minskat. Om detta leder till en mera spridd utrikeshandel är det i och för sig inget negativt. Men det visar den dåliga hållfastheten i argumenten från debatten om EG-avtalen 1972 och senare. Vi hävdade då som nu att tullar ofta inte spelar en så viktig roll som man då gjorde gällande. När Sverige ingick avtalet med EG, sade vi att detta kunde ses som ett första steg på vägen till att knyta Sverige närmare EG.

Sverige har knutit sin valuta till det s.k. ormensamarbetet, i vilket de flesta EG-länderna deltar. Enligt Tindemansrapporten skall detta arbete framdeles knytas fastare till EG. Valutasamarbetet skall bilda utgångspunkt för en gemensam ekonomisk politik. Ormensamarbetet skall därför enligt Tindemans utvidgas från att gälla krav på valutakursområdet till att gälla ländernas interna penningpolitik, budgetpolitiken, vad avser finansieringen av budgetunderskott och nyckelelementen i den ekonomiska politiken såvitt gäller konjunkturpolitik och inflationskontroll. Det är förvånande att handelsministern inte med ett ord nämner just dessa planer inom EG i sin deklaration, trots att han där diskuterar det s.k. ormensamarbetet. Dessa planer måste ju innebära - om de förverkligas — att Sverige borde tvingas lämna ormensamarbetet. Annars riskerar vårt land, som vi ser det, att på någon sorts lönnväg komma in i EG.

Herr talman! I morse kunde utrikesministern i sin första replik efter de borgerliga partiledarnas anföranden konstatera att det kring vissa delar av utrikespolitiken råder stor enighet, nämligen om vår säkerhets och neutralitetspolitik. På motsvarande sätt skulle jag kunna inleda min replik på de föregående talarnas inlägg med att säga att det också kring väsentliga delar av vår handelspolitik råder betydande enighet. Här har sjungits frihandelns lov i alla tonarter i de olika inläggen, och där är vi i grunden helt ense. När kritiken har satt in och det skorrat litet grand i kritikernas anföranden har det gällt mera speciella frågor.. Det har varit påståenden om att regeringen inte fullföljer vår frihandelspolitik med full konsekvens, att vi gör avsteg som icke redovisas med hederliga motiv eller gör avsteg som skadar u-länder.

Vare sig vi talar om frihandel gentemot våra traditionella handelspartner eller om frihandel gentemot u-länder är det utan tvekan så att det finns vissa yttersta gränser för frihandeln, och där kommer försörjningsberedskapen in. Det är i allmänhet på textil och skoområdet som frågan om kon sekvensen i vår frihandelspolitik har aktualiserats. Då kan det vara till nytta att försöka ge litet perspektiv på detta. Det sägs t.ex. att vi är alltför restriktiva mot u-länderna. Då kan det finnas skäl att påminna om vissa förhållanden. Vår import av tekovaror från u-länderna har utvecklats på ett rätt slående sätt under senare år.

Denna statistik kan också - om man så vill — sammanställas med en annan intressant statistik, nämligen den över sysselsättningsutvecklingen inom tekoindustrin. Under samma tidsperiod som importen från u-länderna har utvecklats på detta sätt har sysselsättningen inom textilindustrin i Sverige minskat från 95 000 till 50 000 personer. Det säger ändå en hel del om att vi driver en politik som är inställd på en anpassning av vår industri och som kan ge utrymme för u-ländernas behov av att låta sin textilindustri expandera. Herr Ullsten tog mera specifikt upp Portugal. Låt mig först i anslutning till detta säga att det inte är fråga om något märkligt avtal med Portugal, som vi förhandlat fram i största hemlighet och tysthet, och framför allt inte någon stor och revolutionerande nyhet. Vi har, trots vår allmänt generösa inställning i dessa frågor, sedan länge ett antal bilaterala avtal med olika stater om begränsning av importen av vissa tekoprodukter, och vi har tidigare haft ett sådant avtal med Portugal. Det avtalet har löpt ut, och vi är i färd med att förhandla fram ett nytt sådant. Dei har också för en tid sedan nåtts en protokollär överenskommelse om detta, som på intet sätt innebär någon drastisk nedskärning i importen av tekovaror från Portugal. Låt mig här också påminna om att Sverige är och sannolikt också kommer att förbli Portugals avnämare nummer två på detta område. Endast Storbritannien är större kund hos Portugal när det gäller trikåoch konfektionsvaror. Det var kanske naturligt att någon av talarna skulle återkomma till den gamla frågan om skor och papper och våra relationer till EG. Herr Burenstam Linder ville knyta an till en tidigare debatt mellan oss om tolkningen av Sveriges avtal med EG, där han beskyller oss i regeringen för att vara inkonsekventa i vårt handlande och att sakna stöd för vårt agerande i det avtal vi själva skrivit på. Det skulle förhålla sig så enligt herr Burenstam Linder, att vi själva begärt att inga skyddsåtgärder skulle få tillgripas utan föregående konsultationer enligt det avtal vi hade med EG och att vi sedan ändå skulle ha rusat i väg på egen hand. Nu är det tyvärr så att till den paragraf som handlar om säkerhetspolitiken är inte knuten någon skyldighet att konsultera. Och det är ingen tillfällighet — vi har självfallet inte velat föra in någon konsultationsskyldighet när det gäller åtgärder som bottnar i säkerhetspolitiska be debatt och valutapolitisk debatt dömningar. De bedömningarna skall vi göra helt på egen hand. Herr Burenstam Linder ställde en konkret fråga om UNCTAD-koden och sjöfarten. Jag lämnar det svaret att vi inte har anslutit oss till den här koden och att vi gör vad vi kan för att man skall hitta lösningar som innebär att UNCTAD-koden inte tillämpas mellan de traditionella sjöfartsländerna. I den mån det kan trösta oss något kan vi ju konstatera att denna sjöfartskod, som utan tvivel skulle kunna tillfoga oss rätt stor skada, ännu inte har trätt i kraft. Det är alltså för dagen tveksamt om så många länder över huvud taget kommer att ratificera den att den kan träda i kraft. Det var väl ett och annat i övrigt att nämna också, men jag kan återkomma till det i en senare replik, eftersom min tid nu lär vara i det närmaste utrunnen.

Herr talman! Jag skall bemöta något av vad som i tidigare inlägg sagts om vår valutapolitik och vårt internationella samarbete, och jag tänkte börja med herr Burenstam Linder. Han gav det intrycket när han talade om Sveriges upplåning utomlands, att denna upplåning är oroväckande stor. Men jämfört med flertalet övriga industriländer har Sverige fortfarande en internationell skuldsättning som är mycket liten. Det gäller också efter den upplåning som vi haft åren 1974-1976. Jag kan, för att illustrera detta siffermässigt, säga att upplåningens storlek under de här åren visserligen måhända motsvarar siffran 10 000 kr. per hushåll, men mera intressant är att konstatera om Sverige netto gentemot utlandet har en skuld. De bedömningar vi kan göra nu är att valutareserven, inkl. dispositionerna i affärsbankerna, är ungefär 18 miljarder kronor och företagens nettoskuld ungefär 8 miljarder. Det lämnar en nettobehållning på 10 miljarder kronor. Eftersom vi har 3 miljoner hushåll, blir — i stället för herr Burenstam Linders siffra, en skuld på 10 000 kr. per hushåll — våra nettotillgångar gentemot utlandet 3 000 kr. per hushåll. Den här ställningen gentemot utlandet visar sig också däri att svenska låntagare har en mycket god kreditvärdighet på den internationella kreditmarknaden och i allmänhet har kunnat uppnå förhållandevis goda villkor.

Herr talman! Att på tre minuter besvara inlägg från två statsråd är inte så enkelt. Jag börjar med herr Lidbom. Det är helt riktigt — det sade jag i mitt inlägg — att i den paragraf som Sverige åberopar i vad gäller skorestriktioner gentemot EG-länderna finns ingen procedurregel. Men det står alldeles tydligt i propositionen att för alla de olika skyddsklausuler som här finns krävde Sverige i förhandlingarna att vi skulle få in ett konsultationsförfarande. Alla de jag har frågat som har sysslat med förhandlingarna bestyrker att så var det verkligen, och det står som sagt i propositionen. Nu säger herr Lidbom att det är alldeles självklart att det aldrig kan ha varit vår avsikt att det skulle förekomma konsultationer när det gällde den här paragrafen, för det skulle strida mot våra säkerhetsintressen att ha överläggningar innan vi åberopade denna paragraf. Men om det vore riktigt, herr Lidbom, måste ni ha gjort en allvarlig tabbe när ni skrev på EFTA-avtalet, för där sägs det alldeles klart att för undantag enligt den skyddsklausul som avser säkerhetsskäl krävs rådets godkännande i förväg. Herr Lidbom kan inte gärna stå på två olika ben i denna mycket viktiga fråga. När det gällde sjöfarten ställde jag också en fråga om Sovjet. men jag fick inget svar på den. Det är riktigt att frihandeln har sina gränser, men vi kan f. n. konstatera att det ingrepp i form av restriktioner för skotimporten som regeringen gjorde förra året också tycks ha sina gränser i den bemärkelsen att det inte har visat sig vara funktionsdugligt. Att döma av en av morgontidningarna i dag överväger regeringen att komma med en proposition om ytterligare stöd för skoindustrin, vilket jag tycker är bra, därför att de åtgärder ni satte in i höstas inte dög någonting till. Det var sådana synpunkter som gjorde att jag kritiserade restriktionerna när de infördes plus det förhållandet att jag anser att man när det gäller en så viktig sak som neutraliteten inte skall i ena ögonblicket åberopa ett förfarande som självklart i sammanhanget och i nästa ögonblick göra på ett helt annat sätt. Det försämrar vår trovärdighet. När det gäller besök i EG har jag inte uteslutit att regeringsledamöter har befunnit sig i Bonn, i London och på andra platser. Jag svarade att det inte har varit något statsråd på goodwillbesök i EG, och det är riktigt. Det är synd, tycker jag, för dessa förhållanden som jag talat om visar ju att det skulle ha varit bra att ha rimligare kontakter än dem som vi nu har. Till herr Feldts övriga synpunkter skall jag be att få återkomma i nästa replik.

kort genmäle: Herr talman! Min tes i det förra inlägget var att som metod att lösa sysselsättningsproblem är handelsrestriktioner mycket dåliga. Man kanske kan klara problemen kortsiktigt i en bransch, men samtidigt riskerar man sysselsättningen inom hela industrin. EG:s motåtgärder med anledning av de svenska importrestriktionerna för skor förra året — motåtgärder som riktade sig mot pappersexporten — är exempel på just detta. Det är också alldeles uppenbart, såvitt jag begriper, att skulle vi göra allvar av planerna på nya importkvoter på tekoområdet, så kan återverkningarna på svensk industri i övrigt komma att bli ännu allvarligare. Det kan kanske vara av intresse för kammaren att få veta om man från regeringens sida överväger att låta det automatiska licenstvång, som man nu har, övergå till en direkt kvotering. Dessutom vill jag framhålla — och det är inte det minst viktiga — att även om dessa avsteg från den rena frihandelsprincipen är ganska små och till synes obetydliga, så skapar de fel slags handelspolitiskt klimat. De amerikanska åtgärderna ser jag i och för sig inte som repressalier mot vad Sverige gjort på skoområdet — för det är nog Sverige alltför obetydligt. Men det är ett uttryck för hur det kan gå i en värld där frihandelsprincipen som sådan börjar naggas i kanten. ”The shoe is on the other foot now” lär vara ett uttryck som man nu anvärder i den amerikanska kongressens korridorer om ock till klagande svenskar. ”Skon sitter på en annan fot nu” -— eller, i klartext: Ni med era skoimportrestriktioner skall väl inte komma här och gnälla. Det är just den sortens klimat som uppstår när man för kortsiktiga vinster gör ingrepp i ett frihandelssystem som är ganska bräckligt som det är. Dessa ingrepp må te sig oviktiga vart och ett för sig, men t.ex. Portugalavtalet — jag har ingen aning om hur det står i förhållande till debatt och valutapolitisk debatt tidigare avtal — medför från portugisisk synpunkt en nackdel. Det innebär en begränsning av möjligheterna att exportera till Sverige som portugiserna, med sina mycket stora ekonomiska problem, uppenbarligen upplever som mycket besvärande. Jag tycker att vi i Sverige, och inte minst herr Lidbom själv, borde ha förståelse för den sortens invändningar som i det här fallet kommer från Portugal. Det är ju ett direkt eko av den kritik som herr Lidbom själv framför gentemot de amerikanska utrikesoch handelsdepartementen för de åtgärder som de vidtar mot oss.

Herr talman! Först konstaterar jag att handelsministern gjorde det väsentliga uttalandet att de säkerhetspolitiska bedömningarna skall vi helt göra själva, och de är inte förhandlingsbara. Det tycker jag är ett väsentligt konstaterande, och vi är helt överens i den frågan. Statsrådet Feldt tog upp Tindemansrapporten, som jag behandlade i mitt första inlägg. Herr Feldt är överens med mig i bedömningen av rapportens innehåll, men han lugnar ner mig beträffande tillämpningen. Han säger att blir planen över huvud taget antagen blir den det endast till ringa del, och Sverige har därför anledning att avvakta vad som händer. I stora delar har jag nog samma uppfattning som statsrådet Feldt, men jag tror det är viktigt att vi konstaterar, att om den här planen verkligen genomförs måste det bli svårigheter för Sverige att vara kvar i valutaormen. Frankrike har ju gått ut och in i ormen ett par tre gånger, och skulle det här genomföras tror jag att det måste handla om att Sverige inte längre kan vara med. Sedan skulle jag, om det nu ges tid till det i replikskiftet, vilja ställa en fråga. I utrikesministerns deklaration talades det om att det behövdes en debatt till följd av avspänningen, en debatt som också handlade om systemen. Kan man tänka sig att genomföra en ny ekonomisk världsordning utan att också systemen kommer in i debatten? Som jag sade i mitt huvudanförande har jag svårt att förstå att det går att genomföra en ny ekonomisk världsordning utan att systemen också förändras.

Herr talman! När jag den här gången lyssnade på herr Ullsten gjorde jag två reflexioner. Den ena är att en bra bit är vi överens. Jag tror inte heller att man i någon större utsträckning löser sysselsättningsproblem genom handelsrestriktioner. Jag är lika helhjärtat anhängare av frihandelns principer som herr Ullsten. Men det är ju föga märkligt att vi är överens så långt. Den andra reflexionen gäller hur herr Ullsten lägger upp det hela. För herr Ullsten finns ingen yttersta gräns, utan det är bara att öppna gränserna totalt och i synnerhet gentemot u-länder och exempelvis Portugal. Varför skalt ett stackars land som Portugal med sina ekonomiska svårigheter inte få exportera fullkomligt fritt till Sverige? Det betyder att för herr Ullsten finns inte de betänkligheter som herr Antonsson och jag uppehöll oss något vid. Det finns ingen frihandelns yttersta gräns som betingas av försörjningsberedskapen. Det vore rätt beklagligt om det återigen skulle visa sig att vi får en klyvning på det viset, att centern och socialdemokratin ensamma måste stå för vakthållningen kring denna väsentliga del av vår säkerhetspolitik. Dessutom tycker jag att herr Ullsten kunde kosta på sig ett erkännande att det realistiskt sett inte är riktigt att det lilla rika Sverige är ovanligt styggt mot Portugal. När det gäller konfektions och trikåindustrin är vi Portugals kund nr två. Det har vi blivit därför att vi har tillämpat en ovanligt liberal politik. När herr Ullsten i sitt första inlägg talade om att vi nu går in med avtal och skär ned Portugals export av textilier till oss med 10 96, måste jag säga att jag inte har någon aning om varifrån herr Ullsten har fått dessa debatt och valutapolitisk debatt siffror. De stämmer i varje fall inte med den uppfattning jag har av innebörden av det begränsningsavtal som är på väg med portugiserna. För att avsluta detta kapitel vill jag säga att jag har inte heller upplevt någon veklagan och svår kritik från portugisiskt håll. Till skillnad från herr Ullsten har Portugals handelsminister Campinos utomordentligt stor förståelse för att inte något i-land totalt kan strunta i sina egna nationella intressen och över natten öppna gränserna för en ohämmad import, som är alltför konkurrenskraftig. De förhandlingar som vi har fört med portugiserna har präglats av en utomordentligt god atmosfär. De kvoter som vi har kommit fram till har bedömts som rimliga av bägge parter. Jag vågar påstå att förhandlingarna har utfallit till ömsesidig belåtenhet. Så några ord om denna sammankoppling av skor och stål. Det är ett annat sätt att angripa vår handelspolitik när man påstår att vi, om vi vill vara konsekventa försvarare av frihandeln, får akta oss för sådana här övningar som i höstas med importbegränsning av skor. Då händer just sådant som att EG svarar med vissa importrestriktioner på pappersområdet eller att Amerika, som nu håller på att ske, gör importbegränsningar av stålet. Då står vi där nakna och har inga argument alls.

Herr talman! Om det är riktigt som det sägs att regeringen skall framlägga en proposition om vidgat stöd till teko och skonäringarna, så är det bra. Men det är också ett mycket klart bevis för att herr Lidboms åtgärder som regeringen vidtog i december inte dög till att ge dessa näringar det stöd som behövs. Att det neutralitetsargument som regeringen försökt använda för att motivera att man inte haft några konsultationer med andra länder inte heller duger står också klart. Herr Lidbom hade i sin sista replik ingenting att säga om detta. Han kanske sparar det till en senare replik då han vet att jag inte har rätt att gå i svaromål: Vi får väl tolka det förhållandet att herr Feldt gick in i debatten för att hjälpa herr Lidbom med växelkursfrågorna som ett tecken på att herr Lidbom behöver hjälp. Herr Feldt försöker göra gällande att vår skuldsättning inte är så allvarlig. Vi har rätt stora tillgångar utomlands, påstår herr Feldt. Ja, men det avgörande är — det sade jag också — att vi under senare år har lånat i en omfattning som motsvarar ungefär 10 000 kr. per familj. Hela den standardstegring som skedde föregående år och som regeringen älskar att åka runt på möten och skryta med betalades av pengar upplånade utomlands. Det är helt riktigt. Det är självklart att vi har en del utländska tillgångar som byggts upp tidigare. Men det som är intressant nu är att den ekonomiska politiken lett till att vi har tvingats minska dessa. Den förändringen är allvarlig. Den är en signal till att man måste ta på allvar debatt och valutapolitisk debatt de svårigheter vi står inför i den ekonomiska politiken. Jag sade detta i mitt inlägg men vill herr Feldt förringa de svårigheterna kan han göra det — det är i så fall ytterligare en signal till att det verkligen behövs en regeringsändring. | Jag sade inte att det skulle bli 6 96 i löneskattestegringar nästa år. Jag sade att om det blir så som den nuvarande regeringen vill ha det så blir löneskattestegringen åtminstone 6 96 innan avtalsrörelserna ens har satt i gång. Jag tror inte att det är det bästa sättet att vrida den svenska ekonomiska utvecklingen rätt, att hävda våra marknadsandelar, att trygga sysselsättningen i exportindustrin och i importkonkurrerande näringar.

Herr talman! Handelsministern tyckte att jag var litet njugg när jag inte ville ge regeringen ett erkännande för att den i stort sett för en frihandelsvänlig politik. Låt mig då göra det nu. Att jag inte gjorde det tidigare beror på att jag har iakttagit att regeringen själv hyllar den svenska politiken så bra att det är en överflödsuppgift för andra att ge sig in i den verksamheten. Vad jag tog upp var de punkter där jag tyckte att det fanns anledning till kritik. Nu säger handelsministern att det är fel, rent av litet lumpet, att jämföra stål och skor, att jämföra de amerikanska restriktionerna på importen av specialstål, som också drabbar Sverige, och Sveriges restriktioner i fråga om skoimporten. Javisst, jag påpekade också att det här rörde sig om litet olika storheter och att jämförelsen var ytterst principiell. Men här finns också likheter. I båda fallen handlar det om regeringar som är ute för att skydda sin egen industri, och det har de både rätt och skyldighet att göra. I båda fallen fanns det alternativ till handelsrestriktioner. Herr Lidbom påstår att USA vältrar över hela bördan på andra länder i stället för att vidta interna anpassningsåtgärder. Det finns alltså alternativ till importrestriktionerna enligt herr Lidboms egen mening. När det gäller Sverige och skoimporten var det, såvitt jag minns, inte en enda sakkunnig instans, myndighet celler någon annan, som tyckte att det rätta sättet att klara av skoindustrins problem var att gå in med just importrestriktioner. Även här fanns det alternativ, om man var ute för att skydda den svenska skoindustrin. Och där har herr Lidbom och jag precis samma ambitioner, och jag tycker det är alldeles utmärkt att det nu kommer en proposition med förslag i den riktningen. Jag hoppas att den kommer att innehålla en del av de förslag till hur man på ett effektivt sätt skall klara den svenska skoindustrin som vi från folkpartiets sida motionerade om när frågan var aktuell förra året. Det är ju en sak att regeringen i Portugal tycker att den uppgörelse som träffades var den bästa man kunde nå. Men de som sysslar med textilexport i Portugal har inte den meningen. De säger att ”vi var tvungna att skriva under det här avtalet. Vi hade inget val.” De säger att här finns risker för att portugisiska textilföretag kommer att gå omkull osv. Det innebär alltså en belastning på den portugisiska ekonomin. Detta är ett ganska dåligt första prov på vad man från den svenska sidan menar med en ny ekonomisk världsordning — när man har att göra med två länders problem, Sveriges och Portugals, prioriterar man alltså Sveriges. Vi borde ha lättare att klara problemen än Portugal.

Herr talman! Det sades här att herr Werner i Tyresö hade en något yvig utläggning beträffande de multinationella företagen. Om min utläggning var sådan sades inte, men jag vill understryka att jag är anhängare av mindre yvighet och större saklighet, ifall det nu kan intressera. På tal om exportindustrierna framhölls det att våra största och bästa företag var multinationella och att problemet därför inte var så enkelt. Det är jag medveten om. Regeringen har att bygga sin politik på grundval av det rådande ekonomiska systemet. Detta system är inte nationellt utan internationellt, och därför förstår jag svårigheterna att göra någonting på det här området. Men det får inte leda till handlingsförlamning. Vi måste vidta åtgärder så långt det går för att hindra de negativa konsekvenserna av dessa multinationella företag. I regeringsdeklarationen om handelspolitiken framhålls också att överläggningarna inom OECD har kommit in i ett avgörande skede men att det är betydande svårigheter att komma fram. Det förstår jag. Vad beträffar de svenska investeringarna i Sydafrika, som jag inte berörde men som herr Werner tog upp, sades att dessa hade minskat under senare år. Det nämndes emellertid ingenting om hur mycket man investerat under senare år. Jag är på det klara med att det varit mycket enklare att minska investeringarna under senare år; när man kommer ned på en lägre nivå på grund av restriktioner för investeringarna, kostar det så mycket mindre att minska dessa än när investeringsnivån är hög.

Herr talman! För att avsluta debatten om Portugal och u-länderna vill jag först vända mig till herr Ullsten. Han sade att portugisiska företagare i branschen är bekymrade och att vårt begränsningsavtal med Portugal kan leda till att några av företagen går i konkurs. Vi i det rika Sverige skulle ha lättare att bära den här bördan och borde därför släppa importen från Portugal fri. Jag är förvånad över att herr Ullsten för det resonemanget. Det får väl ändå vara någon konsekvens. Vi kan inte peka ut ett enstaka land. Det gäller inte huruvida Sverige har lättare att bära den här bördan än Portugal, utan frågan är vilket behov det ena eiler andra u-landet har av att exportera textilvaror till Sverige. Det finns i så fall en rad andra länder som har anspråk på större marknadsandelar och som är ekonomiskt lika starkt beroende som Portugal av en export till Sverige. En konsekvens av herr Ullstens resonemang blir någonting som jag tycker är absurt, nämligen att vi skulle släppa alla restriktioner, oavsett vilka sociala skäl och vilka beredskapshänsyn som kan åberopas. Jag debatt och valutapolitisk debatt tycker inte bara att det är en absurd slutsats, utan att bakom den också ligger en orimlig anklagelse.

Detta kostar oss något — det kräver en anpassning. Vi har under denna period låtit den svenska textilindustrin krympa, så att den i dag sysselsätter 50 000 personer mot 95 000 personer år 1960. Mer tycker jag inte att man kan begära. Inom ramen för möjliga anpassningsåtgärder vill vi naturligtvis vara hyggliga mot Portugal, och det tycker jag att vi har lyckats vara. Sedan vill jag vända mig både till herr Ullsten och herr Burenstam Linder när det gäller frågan om stål och skor och möjligheterna att i stället för handelspolitiska restriktioner tillgripa anpassningsåtgärder i den egna industrin. Någon av herrarna — jag minns inte om det var herr Ullsten eller herr Burenstam Linder — påpekade att vi i regeringsdeklarationen apropå det amerikanska specialstålet just fäster uppmärksamheten på möjligheterna och lämpligheten att vidta anpassningsåtgärder i stället för att införa handelsrestriktioner. Men situationen är totalt ojämförbar, för i Sverige stod vi inför den situationen att vi på något år skulle stappa hälften av en för oss från försörjningssynpunkt oundgänglig produktion om vi inte snabbt bromsade utvecklingen. När vi skulle ha varit färdiga med hur anpassningsåtgärderna borde se ut skulle den skoindustri vi avsåg att hjälpa redan ha varit försvunnen. Det var därför vi var tvungna att t. v. välja handelspolitiska restriktioner, trots att vi, liksom herr Ullsten och herr Burenstam Linder, inte är förtjusta i sådana åtgärder och sannerligen inte kommer att någonsin ta till sådana i onödan.

Herr talman! Jag har bara anledning att vända mig till herr Burenstam Linder. Jag tycker att han kanske i onödan visar sin benägenhet för dåligt humör när han inte låtsas om att han faktiskt känner till arbetsfördelningen i den svenska regeringen och att jag har ansvaret för de internationella ekonomiska frågorna, däribland vår valutapolitik. Herr Burenstam Linder frågar: Förringar herr Feldt att vår utlandsupplåning är ett problem? Nej, det gör jag verkligen inte. Men jag vill visa att vår utländska förmögenhetsställning kan beskrivas på ett annat sätt än herr Burenstam Linder gjorde. Jag tyckte nämligen att han påminde om gamla tiders högerpropaganda då man idisslade upplåningen — det var statens upplåning på den tiden - och man talade om hur mycket den växte per minut, per vecka och per hushåll. På samma sätt skrämmer han i onödan svenska folket genom att säga att vi står i stor skuld till utlandet när vi i själva verket har — räknat så som jag gjorde — ett visst överskott. Upplåningens storlek 'visar att vi behöver en ny regering, säger herr Burenstam Linder. Det är mycket möjligt. Men i så fall tror jag inte det är en regering där moderaterna skulle sköta vår ekonomiska politik. Vad moderata samlingspartiet genomgående velat göra under den här svåra perioden är att försvaga finans och kreditpolitiken genom en oansvarig och ibland t.o.m. hållningslös löftes och överbudspolitik. Jag tycker uppriktigt sagt att de som har minst anledning att tala om vådorna av att vi haft underskott i vår utrikeshandel och behövt låna utomlands är det parti som hela tiden ansett att vi skulle spä på inhemsk efterfrågan mycket mer än regering och vissa övriga riksdagspartier velat göra. Det är uppenbart att vi under en rad år får göra stora ansträngningar i den ekonomiska politiken och i näringslivet för att åstadkomma den utvecklingen av export och import och övriga löpande betalningar att vi återställer balansen. Men det gör vi icke, herr Burenstam Linder, genom att intala svenska folket att stora skattesänkningar nu är det viktigaste vi har att genomföra och att stora bidragsökningar skall gå till hushållen utan finansiell täckning. Då når vi aldrig balans i utrikeshandeln. Den tanken tycker jag herr Burenstam Linder kan ta med sig nästa gång han sitter och konstruerar en borgerlig regering. Herr talman! Vi känner alla farorna med förkortningar. Hittills har bokstäverna EG stått för orden Europeiska gemenskapen. Enligt herr Burenstam Linder skall vi översätta EG med Europakommissionen i Bryssel. Nu gjorde han i sitt anförande inte mycket för att leda mig fram till den tolkningen eftersom han sade att regeringens bristande intresse för goodwill-resor i Europa visar ”en överlägsen hållning gentemot de viktigaste industriländerna” och att vi inte anstränger oss ”att skapa de allra bästa förbindelser med dessa länder”. Han talar icke om kommissionen. Uppriktigt sagt tror jag inte vi skulle skapa någon som helst goodwill vare sig i Paris, Bonn eller London om man där fick höra att förbindelserna med dessa länder går över Brysselkommissionen. Det är nog tur att herr Burenstam Linder än så länge inte släpps ut att skapa goodwill å den svenska regeringens vägnar.

Herr talman! Jag är medveten om den ansvarsfördelning som finns mellan herrarna Feldt och Lidbom, och jag konstaterar än en gång att det är bra att herr Lidbom har hjälp - han behöver det. Det skulle vara svårare om han dessutom skulle försöka klara valutafrågorna. Sedan har inte jag idisslat någon stor skuld till utlandet. Jag har gjort det mycket viktiga konstaterandet att som den ekonomiska utvecklingen varit har vi försämrat vår ställning i fråga om utlandsupplåningen så att den motsvarar en försämring för varje familj med 10 000 kr. under de senaste åren. Det är helt riktigt vad än herr Feldt säger. Dessutom är det gudskelov så att även om herr Feldt vill tona ner debatt och valutapolitisk debatt detta finns det personer t.o.m. i den socialdemokratiska regeringen som är medvetna om att det här med utlandsupplåningen är en svårighet. Herr Sträng brukar faktiskt ibland ha kurage att säga det, även om herr Feldt inte tycker om att man talar om dessa ting. Resultatet av den långtidsutredning som är framlagd understryker också hur stora dessa svårigheter är. Vad gäller den moderata politiken försöker herr Feldt att på nytt komma med regeringens underliga påståenden om överbud. Vi har framlagt t.ex. ett förslag om att skattebetalarna skall ha en inflationsskyddad skatteskala. Om ni vill kalla det för någon sorts överbud när man anser att skattebetalarna inte skall betala mera skatt bara för att priserna stiger, måste det betyda att den socialdemokratiska regeringen inte har råd att stoppa inflationen därför att då minskar skatteinkomsterna till staten. Det är väl ungefär så ni resonerar, och det är av den antedningen som det verkligen behövs en ny ekonomisk politik, en politik som t.ex. tar fasta på att det är nödvändigt med en utbyggnad av näringslivet om man skall kunna öka den svenska exporten i den omfattning som behövs för att vi skall kunna klara oss på världsmarknaden. Det är allvarligt om inte herr Feldt har insett dessa ting. När det gäller en sak som herr Feldt tog upp i sitt första inlägg angående importerad inflation så har jag aldrig sagt att man inte kan komma att importera inflation. Om det är snabb inflation utomlands påverkar det oss. Vad jag har sagt är att det är helt fel när regeringen f. n. söker göra gällande att de prisstegringar som kom förra året var importerade. Vi hade en inflation här i landet föregående år på ungefär 11 96. Våra importpriser, herr talman, steg med 2 96. Då är inte inflationen importerad minsann!
Herr talman! Jag har en känsla av att vi börjar upprepa våra argument på andra eller tredje varvet. När jag påpekade att herr Burenstam Linder gav en ensidig beskrivning av de svenska hushållens förmögenhetsställning gentemot utlandet — detta måste väl vara av intresse när en framstående företrädare för oppositionen tar upp det i ett tal i riksdagen — ville jag visa att det finns en annan sida, nämligen att vi också har tillgångar gentemot utlandet. Då säger herr Burenstam Linder att herr Feldt icke över huvud taget förstår de svårigheter som vi har i vår utrikeshandel utan vill förringa hela problemet. Icke ett ögonblick vill jag göra det — det har jag två gånger upprepat. Men jag. har konstaterat - och det är något helt annat — att den ekonomiska politik som moderata samlingspartiet detta valår är på väg att nästla in sig i inte leder till målet. Jag är rädd för att det är en politik som tvärtom förvärrar situationen. Och jag må tillåtas ha den uppfattningen att den politik som herr Burenstam Linder gör sig till tolk för är en felaktig ekonomisk politik som inte så att säga beaktar vilken an vändning av resurserna som erfordras för att nå fram till målet. Sedan, herr talman, tror jag att det bör räcka med att konstatera — som vi så ofta gör i debatterna här i riksdagen — att om målen för den ekonomiska politiken går det att förena sig, när vi formulerar dem i allmänna termer; det är när vi kommer ner till den hårda karga verkligheten att fatta beslut och genomföra dem som skillnaden visar sig mellan regeringen och oppositionen.

Herr talman! Det är förvisso herr Feldt obetaget att anse att vår politik inte skulle leda till några förbättringar.

Det kan inte vara riktigt att bygga på en ekonomisk politik som innebär att investeringarna i näringslivet nästa år kommer att minska. Det är nämligen vad de senaste prognoserna pekar på. Det kan inte vara vägen ur de svårigheter som vi f. n. kan konstatera och som är utomordentligt allvarliga.
Herr talman! Jag ber om tillgift för att jag frestar kammarens tålamod, men det var en sak som herr Burenstam Linder sade om investeringarna, som jag tror att det är av värde att jag lämnar en kompletterande upplysning om. Jag avser förutsättningarna för den svenska industrins möjligheter att både klara en exportutveckling och att möta importkonkurrensen. Det är nämligen så att sedan 1968, alltså på sju år, har volymen av den svenska industrins investeringar ökat med sammanlagt 50 2, och mig veterligt är det inte något annat industriland i västvärlden som kan uppvisa en sådan ökningstakt. Och detta är av mycket stort intresse, ty det visar att industrin i handling, om än icke i ord, demonstrerar den tro på framtiden och den vilja till expansion och utveckling som vi kommer att behöva. Därför tycker jag att verkligheten gör att mycket av de skräckmålningar som herr Burenstam Linder och hans meningsfränder målar upp faller som löv till marken.

Herr talman! I fredags kväll återkom jag från ett par dagar vid nedrustningskonferensen i Genéve, där jag på torsdagen i ett anförande som väckte ett visst eko i den internationella pressen framförde Sveriges synpunkter på de mest aktuella ärendena på konferensens dagordning. Jag debatt och valutapolitisk debatt föreställer mig att det kan finnas ett visst intresse av att till riksdagens protokoll få redovisa vår syn på dagsläget för nedrustningsförhandlingarna. | Låt mig emellertid först och som bakgrund till en sådan redovisning något kommentera en utvecklingstendens i dessa förhandlingar, som Svcerige tillsammans med andra mindre men i arbetet aktivt engagerade stater har all anledning att uppmärksamma och dra slutsatser av för sitt agerande.

Självfallet välkomnar alla — och så sker också i regeringsdeklarationen — det faktum att sådana samtal pågår, i Geneve och i Wien, samtidigt som man ständigt måste hålla i minnet de i själva de jättelika, ja groteska militära systemen i bägge dessa länder inbyggda svårigheterna att nå resultat i de bilaterala förhandlingarna. Dessa två omständigheter, dominansen av de bilaterala nedrustningsförhandlingarna och de tragiskt uppenbara hindren för framgång i dessa förhandlingar. leder till vad jag tidigare påpekat i denna kammare, nämligen att de multilaterala förhandlarna i Geneve ständigt finner sig försatta i efterhand och att de två huvudagerande verkar att räkna med att vi andra skall snällt anamma vad de förr eller senare = tyvärr oftast mycket senare — förelägger oss som ett fait accompli. Sverige är naturligtvis, herr talman.

Tvärtom delas denna vår reaktion både av den stora alliansfria gruppen och av flera mindre militärblockstater.

Vi drev hösten 1975 fram det generalförsamlingsbeslut, varigenom den kommitté upprättades som skall överse och lägga fram förslag till stiärkande av FN:s roll på nedrustningsområdet. Som ordförande i denna FN-kommitté känner jag starkt ansvaret för att den skall kunna föreslå höstens generalförsamling sådana åtgärder, som gör det möjligt för oss, de små och många, att finna nya vägar till verklig nedrustning och gör oss bättre skickade än f. n. att hävda vår mening och vinna beaktande för våra krav. F torsdags framförde jag i Genéve, på Sveriges vägnar, kravet att USA och Sovjetunionen skall avstå från det permanenta och gemensamma ordförandeskap för nedrusiningskonferensen som bestått ända sedan den s.k. Adertonmannakommittén etablerades för fjorton år sedan. Världen är helt annorlunda i dag än för fjorton år sedan, och den tidens betraktelsesätt kan inte, som jag framhöll i Genéve, betraktas som en evig naturlag. Tiden är inne för att skapa en demokratisk ledning av nedrustningskonferensens arbete, och vi hoppas att under kommande förhandlingar kring förbättrade arbetsmetoder för konferensen få gehör för en sådan demokratiscringsprocess. Herr talman! Också beträffande de två sakfrågor, som — vilket framhålles i regeringsdeklarationen — är huvudfrågorna f. n. för nedrustningskonferensen. nämligen det fullständiga kärnvapensprovstoppet och förbudet mot kemiska vapen, hade jag anledning att i torsdags framföra direkta svenska krav. I fråga om det fullständiga kärnvapenprovstoppet har vi. som regeringen framhåller, tagit nya initiativ inför det expertmöte som på svenskt förslag skall hållas av konferensen i slutet av april. Den redovisning vi kan göra av nyaste seismologiska möjligheter att ned till en sprängstyrka av 1 kiloton skilja mellan underjordiska kärnvapenprov och jordskalv innebär att det s.k. tröskelavtalet mellan USA och Sovjet om förbud mot prov över 150 kiloton, vilket skulle ha trätt i kraft i dag, framstår som ganska löjeväckande. Några tekniska hinder för en effektiv kontroll av ett avtals efterlevnad utan inspektion på platsen finns inte längre. Har supermakterna politisk anledning att fortfarande motsätta sig det fullständiga provstoppet, måste den nu öppet redovisas. Mot den bakgrunden krävde jag häromdagen i Gentve att nedrustningskonferensen skall, efter detta expertmöte. gå rakt in i en multilateral politisk förhandling om ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Det är min förhoppning att vi skall få starkt stöd för detta krav av den s.k. I5-gruppen, dvs. de alliansfria medlemsstaterna vid konferensen. Vi måste få supermakterna att inse att de nu äntligen måste uppfylla sina gamla förpliktelser och vidta den kanske viktigaste åtgärden för att stoppa kärnvapenupprustningen och begränsa risken för kärnvapenspridning, nämligen att ingå avtal om ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. | Den andra huvudfrågan, herr talman, är både politiskt och tekniskt betydligt mer komplicerad. Vi måste öppet erkänna att svårigheterna att effektivt kontrollera efterlevnaden av eu förbud mot kemiska vapen alltjämt är mycket betydande, framför allt på grund av karaktären av de produkter som åstadkoms inom den våldsamt expanderande kemiska industrin. Åtskilliga andra omständigheter gör att en rad problem måste debatt och valutapolitisk debatt lösas innan vi kan gå till realförhandlingar på detta område. Nedrustningskonferensen skall emellertid under sommaren hålla ännu ett ecxpertmöte kring dessa problem, och där avser vi att aktivt delta. Mot den bakgrunden ställde jag i torsdags det svenska kravet att konferensen skall snarast möjligt och senast under nästa år gå in i konkreta politiska förhandlingar för en överenskommelse om förbud mot kemiska vapen. Herr talman! Jag har velat ge denna något mer detaljerade redovisning av aktiva svenska insatser i nedrustningsarbetet. därför att en allmän uppfattning tycks vara att avsaknaden av praktiska resultat skapat en känsla av håglöshet och handlingsförlamning. Det är icke så. Vi som företräder Sverige i detta arbete, liksom representanterna för åtskilliga andra nationer. är djupt medvetna om vad den nuvarande allvarliga situationen på rustningsområdet kan innebära för världens och vår egen framtid.

Herr talman! Kontakten mellan länderna i vår värld har blivit allt intensivare. Det är knappast möjligt och ännu mindre lämpligt att isolera sig från förbindelserna med andra deltar av världen. Flertalet länder är medlemmar i Förenta nationerna och därmed följer i varje fall moraliska förpliktelser i det mellanfolkliga samarbetet. I den mån länderna anslutit sig till konventioner har de också formligen förbundit sig att följa de överenskommelser som träffats i internationella sammanhang. På handelns område har utvecklingen gått snabbt. Den tekniska utvecklingen gör att alla länder har intresse av att få kontakter med andra länder för att få nytta av de forskningsresultat som åstadkommits. Sverige har alltid arbetat med stort internationellt intresse. Vi har ingen anledning att isolera oss. Den som vill studera Sveriges politiska förhållanden är välkommen hit, och den som vill resa härifrån hindras inte. Jag noterar med stor tillfredsställelse att vårt land markant skiljer sig från diktaturländerna, där det ofta förekommer att människor hindras från att t.ex. förenas med sina familjer som vistas i annat land. Helsingforskonferensens resultat kan diskuteras. men jag anser att konferensen ändå hade betydelse. Jag beklagar dock att den vikt som fästes vid de s.k. fyra korgarnas innehåll är olika i vissa länder. Det bör emellertid observeras att även om slutdokumentet från Helsingfors är av stor betydelse som politisk manifestation så utgör det inte något internationellt fördrag. Det är, som herr Werner i Tyresö sagt tidigare, önskvärt att kunskaperna om detta sprids. Men vi bör observera att tolkningstvister rörande dess innehåll inte kan avgöras på judiciella grunder. De möten mellan de deltagande staterna som kommer att äga rum med början i Belgrad år 1977 kommer emellertid att ge staterna möjligheter att i varje fall påtala för varandra vad de uppfattar som bristande efterlevnad. Många av formuleringarna i dokumentet från Helsingfors är också så vagt utformade att tolkningen kan bli olika, utan att man för den skull kan hävda att en viss deltagande stat brutit mot dem. Det finns också från olika länder förbehåll som i och för sig gör överenskommelsen än svagare. Konferensen arbetade ju efter consensusprincipen och därför blev det förbehåll för att man skulle kunna uppnå enighet. En av de viktigaste delarna av principdeklarationen är att våldsmetoder inte får användas för att främja nationella mål och att gränserna i Europa förklaras okränkbara. Det anges dock att gränserna skall kunna förändras men endast enligt internationell rätt, med fredliga medel och efter överenskommelse. En särskild princip ägnas respekten för de mänskliga rättigheterna, och det är denna princips stora betydelse som jag tycker att man i vissa sammanhang inte betonar. Man talar mycket gärna om de två första korgarna men inte så mycket om vad som gäller mänskliga rättigheter. Det sägs uttryckligen i texten att respekt för de mänskliga rättigheterna utgör en väsentlig faktor för freden och för vänskapliga förbindelser och samarbete mellan staterna. Dessa bestämmelser får dock mindre betydelse sedan konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter trätt i kraft den 23 mars i år. Det är förvisso ett mycket betydelsefullt datum. | Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har tidigare i år trätt i kraft. Därmed har ett av de viktigaste beslut som Förenta nationerna någonsin fattat förverkligats. Det är att observera att det slutgiltiga antagandet av konventionerna och det fakultativa protokollet i Förenta nationernas generalförsamling skedde redan i december 1966. Men konventionerna skulle ha ratificerats av minst 35 stater, innan de trädde i kraft. I den svenska delegationen ansåg vi att detta mycket höga tal var ett sätt att fördröja i kraftträdandet av konventionerna. I vanliga fall nöjde man sig med att 10 eller 15 medlemsländer ratificerade. De länder som hade sådana avsikter har på detta sätt lyckats fördröja ikraftträdandet i 10 år. För att ge något exempel på vad som föreskrivs om människors rätt att flytta och emigrera vill jag — eftersom jag har nämnt det tidigare — citera artikel 12, vari föreskrivs: "I. Envar som lagligen befinner sig på en stats område äger rätt att där röra sig fritt och fritt välja bosättningsort. 2. Envar äger frihet att lämna vilket land som helst. däribland sitt eget.” Det är i högsta grad angeläget att alla länder följer dessa regler så att vi slipper upprepningar av det som vi har bevittnat vid flera tillfällen, nämligen att personer har hindrats att resa ut från ett land, inte minst från östblocket, där man har kvarhållit människor mot deras vilja. debatt och valutapolitisk debatt Om länderna verkligen följer bestämmelserna i konventionerna blir det inte längre något resonemang om en persons rätt att emigrera, eftersom den rätten formellt garanteras i konventionerna. Det är emellertid en fråga om konventionernas cfterlevnad. Och det första människor frågar sig är: Hur går det till? Vid behandlingen för tio år sedan hävdades det från svensk sida och även från många andra länder att kontrollbestämmelser skulle infogas i själva konventionerna. Detta blev emellertid inte möjligt, främst på grund av motstånd från Sovjetunionen men också från en del andra länder. Ett fakultativt protokoll upprättades emellertid, men nu uppträder den misstänkta åtgärden att flertalet länder inte ansluter sig till protokollet och därmed undandrar sig kontroll. Det är endast ett tiotal länder, däribland de nordiska, som har ratificerat protokollet. Därmed har ett stort antal länder inte getts möjligheter till kontroll. Redan i första artikeln i konventionen om de mänskliga rättigheterna står det att alla folk har självbestämmanderätt. Med stöd av denna rätt äger de fritt bestämma sin politiska ställning och fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena. Därmed borde den sista delen av det gamla, förhatliga kolonialsystemet vara likviderad. Ett av de största framstegen som nåtts under senare årtionden är otvivelaktigt att så många länder har blivit självständiga. Men det är stora svårigheter som möter när länderna skall börja verka som självständiga stater. Det är inte bara svårigheter i ekonomiskt och organisatorisk avseende utan också i fråga om själva friheten. Det finns ju s.k. befrielserörelser som kämpat tappert mot förtryck och kunnat avbörda sig detta förtryck men som sedan omedelbart etablerat en järnhård diktatur. Man känner sig onekligen undrande inför en rörelse som kämpar för frihet men sedan själv inför cn annan form av förtryck. I sådana fall önskar man att on ny frihetsrörelse skulle uppstå som kunde ge verklig demokrati och frihet åt folket. Afrika är den del av världen som varit mest händelserik i fråga om att ge självständighet åt tidigare kolonialländer. Det är med största tillfredsställelse man nu kan konstatera att de tidigare portugisiska kolonierna Angola och Mocambique har blivit fria länder. Vad som nu kommer att ske i Angola är dock ovisst eftersom utländsk inblandning även med reguljära trupper har förekommit. Jag konstaterar med tillfredsställelse att regeringsdeklarationen anger att Sverig tog klar ställning mot all utländsk inblandning i Angolas inre angelägenheter. Just att det gäller all inblandning är av största betydelse. När regeringen nu deklarerar att den vill att säkerhetsrådet beslutar om sanktioner mot Sydafrika så ställer jag mig tveksam till effekten av ett sådant beslut. Den frågan har diskuterats under många år. Om sådana sanktioner får ingen eller ringa effekt, vilket tidigare befarats, så blir det bara en prestigeförlust för Förenta nationerna. Jag vill också gärna fråga om regeringen i så fall tänkt på den solidaritet som borde förekomma i händelse av sanktioner. Det finns vissa länder som har en omfattande handel med Sydafrika medan utbytet i andra fall är litet, och då kan det bli nödvändigt med visst stöd åt länder som drabbas särskilt hårt om sanktioner vidtas. Jag instämmer helhjärtat i regeringens deklaration om Namibia, och jag fäster stor vikt vid att regeringsdeklarationen säger att val bör ske under FN:s överinseende. Friheten förkvävs i så många länder där regimen talar stort om frihet men tillämpar någonting helt annat. Sker valen under FN:s överinseende bör det kunna bli fria, hemliga och fullt demokratiska val där även själva kandidatnomineringen är fri. I åtskilliga länder har man någon form av val, men när man studerar hur kandidaterna nomineras finner man att det är landets topp, en junta som regerar, som bestämmer vilka kandidater som över huvud taget får ifrågakomma vid val. Det är många länder som redan i sina namn har ordet demokrati även om de är mycket hårda diktaturer. Och många länder har ordet folk I sina namn medan folket inte har någonting att säga till om. Andra länder har ordet republik i namnet utan att de på något sätt är republiker. Jag hoppas att sådana länder begriper att ord inte är det mest betydelsefulla utan att det är realiteterna om frihet och demokrati som är det avgörande. I regeringsdeklarationen uttalas det att risken för en kärnvapenspridning utgör ett av de svåraste nedrustningsproblem som vi står inför. Jag lyssnade med stort intresse till fru Thorssons anförande just innan jag kom upp i talarstolen. Det anges vidare att det särskilt gäller att förbättra den internationella kontrollen av handhavandet av klyvbart material. Och det är önskvärt. Men det är förvånande att regeringen på samma gång så vårdslöst kan arbeta för att utvidga omfattningen av den svenska kärnkraften. Sverige ligger nu högst i världen i fråga om kärnkraft, och givetvis utgör detta ett dåligt exempel för andra länder. Tror verkligen regeringen att man i vårt land kan skaffa alltmera klyvbart material och ändå samtidigt tala om att hindra dess spridning? Det är självfallet att ju större mängder av klyvbart material i världen som finns, desto större blir riskerna för att det också kommer att användas för stridsändamål. Den 6 augusti 1945 fälldes den första atombomben över Hiroshima och satte skräck i hela världen genom sina fruktansvärda verkningar. Den bomben innehöll ungefär 12 kg plutonium medan det nu inom en ganska snar framtid kommer att finnas tusentals ton av plutonium. Är det troligt att det finns någon möjlighet att kontrollera dessa enorma potentiella vapenresurser? Man måste se pessimistiskt på den frågan. Efter att ha sett vissa TV-program om hanteringen av plutonium, som klarlagt hur små kvantiteter som behövs och hur svårt det är att hålla reda på vilka mängder som egentligen existerar är man, herr talman, mycket pessimistisk inför möjligheterna att ha kärnkraft för fredligt bruk och samtidigt undvika att plutonium också kommer ut för användning I stridssammanhang. debatt och valutapolitisk debatt
Herr talman! I det danska folketinget förekom för en tid sedan en utrikespolitisk debatt. En svensk iakttagare som följde debatten konstaterade efteråt inför några danska vänner, att icke ett ord hade yttrats om Norden. Nej, upplystes han, det berodde på att man i förväg hade kommit överens om att icke diskutera Norden utan för det ändamålet hade avsatt en särskild debattdag senare. En dansk iakttagare i dag skulle kunna göra samma reflexion om den svenska utrikesdebatten. Knappast ett ord har sagts om Norden. Den skillnaden föreligger dock att det inte finns någon överenskommelse om en särskild debattdag rörande Norden som kompensation för detta. För den saken skall vi emellertid inte klandra regeringen. Det är riksdagens egen angelägenhet att ordna den frågan. Annars fanns det, herr talman, mycket att rapportera från det nordiska fältet. Det fanns t.ex. en möjlighet att konstatera att man, i full enighet, fört partipolitiseringen i Nordiska rådet vidare och att den nu går så långt att — enligt vad den norske stortingspresidenten Guttorm Hansen meddelade nyligen — hans parti i fortsättningen kommer att ha särskilda partimöten före varje utskotts sammanträde för att behandla nytillkomna frågor. Följden blir naturligtvis att andra partier gör på samma sätt. Men det finns också andra nordiska frågor av intresse, där regeringarnas ansvar för bristande kommunikation med vederbörande parlament är något större. Jag tänker 1. ex. på ett sådant förhållande som att det vid Nordiska rådets senaste session kunde konstateras att den nordiska samhörigheten i fråga om röstningar i Förenta nationerna under senare tid har minskat. Vid 26 tillfällen — räknade en dansk talare ut — hade de nordiska länderna kommit på skilda ståndpunkter i Förenta nationerna. Det är en siffra som skiljer sig från vad som tidigare gällt. De nordiska länderna har av olika skäl, som jag inte skall ingå på här, kommit ifrån varandra även i FN-arbetet. Det är en beklaglig tendens, som vi bör se upp med. Än viktigare är emellertid att den säkerhetspolitiska debatten om Norden, som har förts med en sådan energi i Danmark och i Norge, så gott som helt gått den svenska regeringsdeklarationen och också denna dags debatt förbi. Det är faktiskt så att den militära aktiviteten kring våra stränder och våra länder har ökat under senare år på ett enligt många oroväckande sätt. Kolahalvön i norr är väl ett av världens mest kärnvapenspäckade områden. Norska havet fylls med marina enheter, främst från stormakten i öst, och aktiviteten i Östersjön ökar så mycket att spaningsverksamheten, främst bedriven av östtyska enheter, synes ha sexdubblats på några år. Praktiskt taget allt inlopp och all utfart från Östersjön är noga kontrollerade.

Alla dessa iakttagelser föranledde nyligen den danske utrikesministern att fråga sin kollega från Polen vid dennes besök i Köpenhamn vad allt detta syftade till. Det säger sig självt att det svar han fick icke var särskilt upplysande. Herr talman! Denna diskussion och de problem som uppstår i samband därmed hade varit väl värda att belysas i dagens säkerhetspolitiska debatt. Men det är väl enklare att tala om fjärmare problem än om närmare. Det är i många fall mindre behagligt att syssla med vad som sker i vår närhet än att syssla med vad som sker borta, på långdistans. Nog hade i samband med Helsingforsdeklarationen och förnöjsamheten med den åtminstone kunnat omnämnas att sedan den deklarationen tillkom har den östtyska muren kraftigt utbyggts och kraftigt förstärkts, och isoleringen av östtyska folket har alltså skärpts. Varje möjlighet till utfärd är praktiskt taget förhindrad via det område som muren täcker. Detta står inte gärna i överensstämmelse med Hetlsingforsdeklarationen. Men, herr talman, min avsikt var nu närmast att syssla med en annan fråga. Icke tidigare har i den svenska regeringsdeklarationen så stort utrymme som just i år ägnats åt kontakterna med de s.k. alliansfria staterna. Till någon del beror väl detta — om icke helt och hållet — på det pågående besöket av den statschef som en gång organiserade en samverkan mellan dessa stater. Det första egentliga mötet ägde också rum i Belgrad år 1961. Avsikten var naturligtvis från jugoslavisk sida att söka bryta den isolering som landet råkat in i med anledning av kontroverserna med Sovjetunionen. 24 stater deltog i sammanträdet 1961, och huvudtemat var då, liksom det skulle bli även i fortsättningen, kampen mot kolonialism och imperialism. I Lima, den senaste konferensstaden, deltog 81 stater. Nästa möte blir i Colombo i augusti. Bland dem som är föremål för trevare att komma närmare gruppen är Sverige. President Tito uttalade sig också före sin ankomst hit för ett ”utvidgat och fördjupat” samarbete mellan Sverige och de alliansfria staterna. Vem leder då denna mäktiga grupp, som förfogar över röstmajoritet i Förenta nationerna när den uppträder enigt? — något som självfallet långt ifrån alltid är fallet. Under senare år har en viss rivalitet om ledarpositionen uppstått mellan Jugoslaviens Tito och Cubas Fidel Castro. Mot Cuba anmärktes att landet stod alltför starkt under sovjetiskt in flytande.

debatt och valutapolitisk debatt i Ekvatorialguinea och i andra stater. Med rätta har Cuba betecknats som ett redskap i den internationella socialismens tjänst — och, kan man tillfoga, i den socialistiska imperialismens tjänst. I regeringsdeklarationen i dag görs en reservation. Där sägs att det inte alltid råder samstämmighet mellan Sverige och den alliansfria gruppen i fråga om ståndpunkter. Det är en befogad reservation. Men en annan synpunkt tillkommer. Om en alliansfri stat bedriver en politik som tolkas som förberedelse för att gå med i en ny allians eller bli delaktig av planering inom denna allians, kan risken vara att staten i framtiden icke uppfattas som en alliansfri stat. Alliansfriheten kräver frihet från allianser — även från allianser med alliansfria. Detta argument var den svenska utrikesledningens med utrikesnämndens instämmande i 1960 talets början, när Sverige mottog de första inbjudningarna att nalkas grup pen. Under senare år har Sverige deltagit som gäst vid dess möten, något som motiverats med vikten av att få information inför FN-möten. Men därvid bör det också stanna! Någon observatörsstatus bör Sverige icke sträva efter. Ett alltför djupt engagemang i denna grupp eller alltför ymniga kontakter skulle kunna skapa tvivel om vår ställning i såväl öst som väst. Det samarbete som bedrivs mellan neutrala stater i Europa, såsom Schweiz, Österrike och Finland, är av helt annan natur. Det har vuxit upp under respekt för att neutralitetspolitiken i dessa länder har skilda förutsättningar och speciella kännetecken. Svensk utrikespolitik skall bedrivas med utgångspunkt i svenska intressen. Östersjön, Norska havet och vår del av Atlanten är naturliga intresseområden, knappast Karibiska sjön och andra mera fjärran hav. Till sist, herr talman: Vi skall ju ha en särskild biståndsdebatt, och jag går därför inte in på den svenska biståndspolitiken — med ett undantag. Regeringsdeklarationen är i många avseenden härvidlag oklar, särskilt beträffande Cambodja. Regeringen tar inte ställning för eller emot någon hjälp till Cambodja; den skjuter frågan på framtiden.

Det rapporteras att enligt säkra bedömningar 800 000 personer satt livet till under de månader som följde. Det har också rapporterats att regimen eftersträvar att utplåna varje identifikation med förfluten tid — och detta i ett gammalt kulturland. Varje identifikation utplånas till den grad att inte ens namnen skall få vara kvar på människorna. Att tala om humanitär hjälp till en regim som far fram på detta sätt är naturligtvis otänkbart. Den regimen släpper f. ö. icke in någon utifrån, inte heller någon hjälporganisation. Orden humanitet och humanitär kan icke gärna förknippas med de röda khmerernas regim i Cambodja. Låt oss därför, fru biståndsminister — jag riktar orden till den tomma stolen — icke få del av några underhandlingar eller avtalsförslag rörande hjälp till Cambodja, och må regeringen ej heller inlåta sig på att söka bruka sina vidsträckta fullmakter i u-landssammanhang till att inleda något närmare samarbete - humanitärt eller inte — med det landet så länge nuvarande förhållanden består!

Herr talman! Vi talar om utrikespolitik i dag, men det är faktiskt inte bara något som man för utrikes. Våra noter, resolutioner och konventioner har, hoppas vi, någon effekt i de länder dit de riktas och som de angår. Men utrikespolitik är också en fråga om människor inom vårt eget lands gränser. Flyktingar, politiska flyktingar, som kommer till oss för att få del av den frihet vi själva inte kan tänka oss att mista och som de vill att vi skall dela med oss av. Jag talar alltså inte om invandrare i största allmänhet. Sådana har vi en hel del. De arbetar hårt. De gör stor nytta för vårt land både genom sina arbetsinsatser och genom att berika vår kultur. De politiska flyktingarna är i en annan situation. De tas inte in på kvot, de skall enligt lagen tas emot, om de utsätts för risker ifall de skickas hem igen. De är inte särskilt många. De är världens nöd och ofrihet, uppenbarad i några ansikten här i folkhemmet. Att de skall få det skydd och den frihet som vi kan ge dem anser vi liberaler vara en lika viktig samvetssak som att vi protesterar mot våldet utanför våra gränser, nära eller långt borta. Hur ser de ut, dessa ansikten? Det finns t.ex. en liten flicka i Tjeckoslovakien som skall fylla tio år i maj och som inte har sett sina föräldrar sedan hon var tre och ett halvt år. Vi har sett de där föräldrarna i TV i höstas; de har arbetat sedan 1968 på att få henne hit. Men att stanna kvar i Sverige, när man har kommit hit på en sällskapsresa, accepteras inte av den tjeckiska staten; föräldrarna måste straffas, och så får de inte tillbaka sin dotter. Ett annat flyktingöde: ett chilenskt par som undkom förföljelsen i sitt eget land och hamnade i DDR, den tyska demokratiska republiken. Där blev den andra sortens ofrihet för mycket för dem, de flydde igen och kom den gången till Portugal, därifrån till Danmark och till slut till Sverige. Men här betraktades de inte som flyktingar, eftersom de redan flytt till ett annat land innan de kom hit. De sändes tillbaka till Danmark, och därifrån utvisades de återigen, till DDR, till ett ovisst öde. Ett annat liknande fall var det unga polska par, som flydde till var sitt land. Hon tog sig till Sverige, där den unge mannens mor fanns, och han hamnade i Danmark. Hon reste då till Danmark, men utvisades därifrån tillbaka till Sverige; han följde henne hit, men skickades tillbaka till Danmark. Den sortens groteska tvångsresor råkar många flyktingar ut för, därför att inget land anser sig vara tvunget att ta hand om andra flyktingar debatt och valutapolitisk debatt 100 än dem som kommit dit direkt från sitt hemland. Sverige gör det särskilt lätt att behandla människor på det här sättet, därför att vi över huvud taget inte ger flyktingar politisk asyl i någon större utsträckning, utan låter dem stanna ändå. Det betyder att myndigheterna har fria händer att utvisa dem, ifall det skulle bli någon anledning till det. Det betyder också — och det är värre — att om vi utvisar en flykting tillt.ex. Danmark eller Västtyskland, får han inte heller där status som politisk flykting och kan skickas hem till just det land han har flytt ifrån. Om Sverige däremot hade gett honom eller henne ställning som politisk flykting, skulle detta av praxis ha accepterats också i andra västeuropeiska länder. Det skulle betyda mycket för dessa människors trygghet och frihet, om deras ställning blev klart definierad så fort som möjligt. För att så skall kunna ske krävs också att de får bättre juridisk hjälp när de kommer till landet. De vet ofta utomordentligt litet om svenska lagar och bestämmelser, de är av erfarenheter från sitt eget land rädda för poliser och myndigheter, och de har svårt att göra sig förstådda. Det skulle vara både i deras och i Sveriges intresse att deras situation klargjordes och fastlades snabbt och säkert. Vad som också behövs är att vår egen utlandsrepresentation kraftigt arbetar för att hjälpa familjer att återförenas. Den tjeckiska tioåringen är bara ett exempel bland många. Det har gjorts, och görs, berömvärda ansträngningar av UD för att påverka utländska myndigheter till ett mänskligare uppförande. De ansträngningarna behöver fortsättas och intensifieras. Sådana åtgärder av rent praktisk och juridisk natur är vad vi i Sverige skulle kunna göra för att visa upp att det inte bara är munväder när vi talar om omsorgen om dem som förtrycks. I världen i dag förföljs människor i öst, väst och syd av de mest skilda regimer, somliga kommunistiska, somliga fascistiska, somliga av andra schatteringar. I allt fler länder uppstår folkgrupper som kräver självständighet, både politiskt och kulturellt och religiöst, och som blir behandlade som upprorsmän av de makthavande. Till de politiska förföljelserna kommer i en svårgenomskådlig blandning de religiösa och de kulturella, vilket assyrier i Turkiet, kopter i Egypten och kristna i Nigeria och Sudan fått känna på. Latinamerika skapar ständigt nya flyktingströmmar; nu senast har läget blivit ännu värre än förut för dem som flytt från Brasilien, Chile och Uruguay till Argentina. Dessa förföljelser och många andra kan vi inte uppfatta som enbart nationella problem. De angår världen — de angår demokrater och humanister i alla länder. Varken Sydafrika, Chile, Sovjetunionen eller Uganda har någon moralisk rätt att behandla sina egna medborgare hur de vill, utan att andras samveten protesterar. När vi i Sverige värnar om våra fri och rättigheter, bl.a. genom våra grundlagar, är det inte bara för vår egen skull. Vi vill att friheten skall bli en rätt för varje människa på vår jord, att den skall räcka till även för andra än oss själva — för dem som utifrån söker vår hjälp. Det är vår plikt som demokrater. Vi har i Sverige råd att visa generositet mot människor på flykt undan förtryck. Herr talman! Vi har till slut anledning, inte minst en sådan här dag, att påminna oss själva och våra landsmän om vad en gammal vis judisk professor har sagt: Det är först när en handling kostar en något som man kan veta om den har ett moraliskt värde.

Herr talman! Sedan förra årets utrikesdebatt har Helsingforskonferensen om säkerhet och samarbete i Europa avslutats. Det har redan många gånger sagts även i denna debatt, och jag upprepar det gärna, att det slutdokument som den 1 augusti 1975 undertecknades av de 35 deltagande ländernas statschefer, premiärministrar eller partiledare är en av historiens märkligaste folkrättsliga handlingar. Det var i Europa som andra världskriget utlöstes bara 21 år efter att det första världskrigets massakrer hade avslutats. Det var här som den tyska gaskammarindustrin utrotade 6 miljoner judar för något över 30 år sedan. Det var på vår kontinent som Sovjetunionen förlorade 20 miljoner medborgare i försvaret mot Hitlers invasionsarméer. Och nu är det avspänningsprocessen och det fredliga samarbetet som karakteriserar läget. Det finns dock oroande element i den aktuella situationen. Jag tänker på den återgång till det kalla kriget och till den repression som yrkesförbudet och de nya lagarna mot fredsarbetare och framstegsvänner i Förbundsrepubliken Tyskland utgör. Under det halvsekel — ända sedan barndomen — som jag själv varit djupt engagerad i detta politiska skeende har världen förändrats — vetenskapligt, tekniskt, politiskt — med en språngartad snabbhet som ingen gång tidigare i historien. De katastrofer som åstadkommits av en rovgirig kapitalisms redskap har överträffat digerdöden i sina verkningar och inkvisitionen i sin hämningslösa brutalitet. Å andra sidan har vi den politiska nyorientering som på allvar inleddes av Karl Marx och Friedrich Engels i ideologiskt och organisatoriskt hänseende och som fick sitt genombrott i den ryska oktoberrevolutionen 1917, vilket möjliggjorde i vår tid kolonialsystemets sammanbrott och de färgade folkens frihet. Världen står nu mitt uppe i den vetenskapliga-tekniska revolutionen, som skulle göra det möjligt för alla människor av alla folk att bli frigjorda från hunger och analfabetism, bostadsnöd och socialt betingade sjukdomar. debatt och valutapolitisk debatt upplevt, hur de kämpat, hur de drömt och vad de hoppas av samhället, av världen, av framtiden. Kampen mot fascismen i Spanien på 1930-talet var nödvändig — sedan må Alexander Solzjenitsyn och folk av hans sort läsa sina välsignelser hur mycket som helst över general Francos minne. Kampen mot den tyska nazismens, den italienska fascismens och den japanska imperialismens hämningslösa horder i andra världskriget var nödvändig. De indokinesiska folkens långa kamp mot den franska kolonialismen och USA imperialismen var nödvändig, liksom det angolanska folkets två befrielsekrig, först mot den portugisiska kolonialmakten, sedan mot den sydafrikanska apartheidregimens militära invasionsarmé. Men de offer som krävdes i första världskriget, i kriget i Spanien, i andra världskriget, i de långa krigen i Indokina och i kolonialkrigen i Afrika kunde ha förebyggts om tillräckligt många regeringar och tillräckligt stora delar av mänskligheten varit mobiliserade mot krigens organisatörer och de exploatörer som gjort sina rikedomar på rustningarna och de förtryckta folkens misär. Men om dessa förutsättningar olyckligtvis saknades före 1914 och före 1939, så finns de nu. Säkerhetskonferensens framgångsrika arbete visar att det ursprungligen sovjetiska initiativet blivit ett centralt intresse även för många västeuropeiska statsledningar. Den finska regeringens och speciellt president Kekkonens personliga engagemang har haft en utomordentlig betydelse. Det är också väl känt i hela världen att den svenska regeringen spelat en mycket aktiv och konstruktiv roll. Att avspänningen och den historiska vändpunkt, som Heltsingforskonferensens slutdokument markerar, inte hindrar utan tvärtom främjar de förtryckta folkens befrielsekamp bör de senaste två årtiondenas händelser ha bekräftat. En rad länder har frigjort sig från kolonialistiskt välde under dessa år. Folkens seger i Indokina var naturligtvis i första hand ett resultat av deras egen tappra kamp under en klok politisk ledning. Samma gäller befrielsekampen i Guinea-Bissau, Mocambique och Angola liksom givetvis det kubanska folkets seger tidigare. Men Fidel Castro, Amilcar Cabral, Ho Chi Minh och alla andra stora ledare för befrielsekampen har aldrig underlåtit att betona vilken roll det internationella läget och den internationella solidariteten har spelat för segrarna. Det är inte av en händelse som progressiva statsledningar och politiker i Afrika, Asien och Latinamerika ser den europeiska säkerhetskonferensens resultat som ett hopp och ett föredöme för deras egna världsdelar. Det är nu nödvändigt att omsätta säkerhetskonferensens ord i handling 1 ett europeiskt land där dess anda och bokstav alltjämt kränks på ett flagrant sätt. Cypern är till 40 96 alltjämt under turkisk ockupation — i uppenbar strid mot enhälliga FN-resolutioner och Helsingforskonferensens slutdokument.

Det är också nödvändigt att avspänningsprocessen äntligen avsätter resultat också på det militära området. Jag lyssnade som vanligt med stort intresse på Inga Thorssons exposé på detta område. I centrum för uppmärksamheten står givetvis de strategiska rustningarna, särskilt utvecklingen till alltmer intrikata och dyrbara kärnvapensystem. Varje nytt system innebär oerhörda kostnader samtidigt — givetvis — som det innebär en ytterligare risk för att, som det formulerades i SIPRIS årsbok 1974, ”ett kärnvapenkrig kan utlösas genom olyckshändelse, felberäkning eller rena galenskapen”. I USA pågår f. n. en folkrörelse med stöd av många kongressledamöter för att stoppa utvecklingen av bombplanet B-1, som beräknas kosta 92 miljarder dollar, närmare 400 miljarder kr., under den närmaste tioårsperioden.

Risken för kärnvapenspridning ökar, kärnvapenprov fortsätter, vapen görs alltmer raffinerade och dödliga och den teknologiska kapprustningen bebådar en ny och alltmer fruktansvärd utveckling. Världens rustningskostnader per år har angivits till olika belopp, men enligt Waldheims årsrapport skulle de nu närma sig 300 miljarder dollar, alltså mer än 1 200 miljarder kr. per år. Ett intressant tema i Waldheims årsrapport liksom f.ö. i hans strävanden under de år han varit FN:s generalsekreterare är hans vädjan om allmänhetens stöd och förståelse för FN:s strävanden. Regeringar ensamma kan inte, hur aktivt och konstruktivt de än verkar, få ett slut på kapprustningarna, det första viktiga steget på vägen till debatt och valutapolitisk debatt nedrustning och avrustning. Det krävs en upplyst och aktiv opinion i alla länder. Världsfredsrådet, vars presidium jag har den äran att tillhöra, visade 1950 genom Stockholmsappellen mot atomvapen vilken enorm betydelse en världsomfattande kampanj kring ett begränsat och väl definierat syfte kan ha. Det är inget tvivel om, även om det är svårt att vetenskapligt bevisa det, att kampanjen för Stockholmsappellen spelade en avgörande roll för att hindra planerna på användning av kärnvapen i Korea och Vietnam. Det var möten på snart sagt varje plats i världen och ett engagemang av stora delar av fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser. En halv miljard namn samlades under 1950 in som stöd för Stockholmsappellens krav. Nu pågår sedan förra året en kampanj i de flesta av världens länder för en appell, som fått beteckningen Nya Stockholmsappellen och som - i likhet med den tidigare — innehåller ett klart och väl avgränsat mål: att stoppa kapprustningen. De sammanfattande slutsentenserna i Nya Stockholmsappellen är följande: - ”För att göra avspänningen oåterkallelig — stoppa kapprustningen! För att snabbt gå fram mot en ny internationell ekonomisk ordning —- stoppa kapprustningen! För att försvara freden och bygga upp en ny värld — stoppa kapprustningen! Tillsammans kämpar vi för att bannlysa kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Tillsammans kämpar vi för allmän och total avrustning. Tillsammans kämpar vi för ett inkallande utan dröjsmål av FN:s världsomspännande nedrustningskonferens.” Appellens text är inte helig. I Finland har exempelvis en appell med samma innehåll men något annorlunda lydelse blivit antagen av praktiskt taget alla betydelsefulla partier och organisationer, och president Kekkonen toppar listan av de många kända personligheter som först undertecknat den. Jag är övertygad om att de ansträngningar som många regeringar, inkl. den svenska regeringen, gör för att få ett stopp på kapprustningarna och främja nedrustningssträvandena måste ha en bred opinionsrörelse som stöd och komplement. Sådana organisationer som Svenska freds och skiljedomsföreningen, Svenska fredskommittéen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har liksom FN-föreningarna en utomordentligt stor roll att spela.